Fru talman! Det finns andra sätt att säkert identifiera patienter än att använda personnummer. Visst, Lilly Bergander, litar vi fullt på våra representanter i dataoch offentlighetskommittén. Vi anser att den utredningen skall kunna arbeta på ett förutsättningslöst sätt. Men utskottet säger: ”Utskottet är i likhet med föredragande statsrådet benäget att se personnummer som den bästa och säkraste lösningen på detta problem.” Detta innebär faktiskt ett klart ställningstagande för personnummer. Vi vet att många människor känner oro inför att uppge personnummer och oro för att känsliga uppgifter skall läcka ut. Då tycker vi att det är bättre att låta dataoch offentlighetskommittén förutsättningslöst belysa problemen, innan vi tar ställning genom att uttala ett så klart förord.
Fru talman! Som Ann-Cathrine Haglund sagt måste det finnas andra identifikationsmöjligheter. Vi har i en motion till årets riksmöte fört fram våra synpunkter på integritetsskyddet. Dessutom är reservationen ett svar på propositionen. Ur rationalitetssynpunkt kan det verka lockande att med hjälp av personnummer få fram allt om en person; det verkar ju effektivt och — som Lilly Bergander var inne på — ofarligt. Men vi anser att denna rationalitet är förledande och att man bör tänka sig för mer än en gång. Det är ju inte fråga om lagerlokaler, där man skall hålla reda på varor, utan det är fråga om människor. Vad som är rationellt och klokt är inte alltid vist. Detta kan av många upplevas som ett hot. Det är litet oroande att man i regeringsförslaget inte uttrycker någon tveksamhet inför användandet av personnummer. Datasamlandet är ju ett hot i sig, men det kan också upplevas som ett hot, om riskerna inte inses.
Fru talman! Jag noterar att det råder fullständig enighet mellan Lilly Bergander och mig om att vi skall i dataoch offentlighetskommittén, där vi båda sitter, ta upp den fråga som jag har tagit upp i min motion och som utskottet i detta betänkande behandlar. Jag har inte yrkat på annat än att riksdagen i dag skall följa utskottet. Jag är väldigt glad över att denna fråga har markerats. Den fanns verkligen inte omnämnd i några tydliga ordalag i kommitténs direktiv. Men vår uppgift i kommittén är ju att vi skall tolka dessa direktiv och ta upp alla praktiska frågor som kan uppkomma. Frågan om den tekniska personalens reella och inte bara formella tystnadsplikt när det gäller hemliga data är en viktig och allvarlig fråga som vi kommer att studera.
Fru talman! Jag är övertygad om, Kerstin Anér, att vi tillsammans skall kunna se till att denna fråga blir nöjaktigt utredd. Till Ann-Cathrine Haglund och Ulla Tillander vill jag säga att personnumret i dag är det säkraste sättet att identifiera patienter. Men varken utskottet eller statsrådet har ju tagit ställning för att det så skall vara även i fortsättningen. Utskottet förklarar också att dataoch offentlighetskommittén, DOK, skall studera denna fråga och se om man kan komma fram till något annat säkert sätt för identifiering utan att använda personnummer. Dataoch offentlighetskommittén har ju såsom sin första uppgift att verkligen se över i vilka sammanhang personnummer är lämpliga att använda och hur man skall kunna minimera användningen så mycket som möjligt. Även jag sitter i hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd och vet hur lätt det är att förväxla både människor och lemmar. Jag vet också hur viktigt det är att vi på allt sätt, i detta sammanhang i varje fall, inte ger avkall på patienternas rätt att känna den tryggheten att rätt patient får rätt vård.
Fru talman! Utskottet uttalar klart att personnummer är den bästa och säkraste lösningen. Det är ju ett klart förord för att man skall använda personnummer. Detta säger utskottet samtidigt som en utredning skall se över frågan. Att vi har reserverat oss beror på att vi vill säkra patienternas ställning. De upplever en osäkerhet när de uppger personnumret. De är rädda för att uppgifter skall läcka ut, och de är rädda för de stora registren. Det är litet av samma anda bakom reservation 3, där vi vill stärka patientens rättsliga ställning och ge patienten en formell rätt att kunna påkalla rättelse av feli en patientjournal.
Fru talman! I senaste numret av tidskriften Teknik och Samhälle diskuteras just frågan om sjukjournaler på data. Där påpekas att behörighetskontrollen och kontrollen av vem som efterfrågar vilken information kan förstärkas i datoriserade arkiv. Men å andra sidan kan behörighetskoder brytas, varigenom risken för att stora mängder specialiserad information kommer ut ökar. Det finns då en risk för att förtroendet för läkaren och sjukvården minskar. Detta måste motverkas. Så kan ske om riksdagen följer reservation 1.
Fru talman! Jag vidhåller att personnumret i dag är det säkraste sättet att kontrollera en persons rätta identitet. Men samtidigt säger utskottet i sin skrivning att man inte tar ställning, eftersom utredningen har detta uppdrag. Alla de tre reservationerna hanterar sakfrågan på ett underligt sätt. Vi är ju egentligen rörande eniga i utskottet om dessa svåra frågor. Det kan inte hjälpas att man får en känsla av att detta utskottsbetänkande, om vi inte hade befunnit oss i början av en valrörelse, hade varit enhälligt. Det är sorgligt om vi skall använda kammarens talarstol i valrörelsen. Valrörelsen skall vi hålla utanför detta hus.

Fru talman! Bara tre korta kommentarer till detta betänkande. Först vill jag tacka socialutskottet för att det när det gäller 3 § i lagförslaget har följt samma linje som jag av personlig erfarenhet har gjort mig till talesman för beträffande obligatorisk signering av journaluppgifter. Frågan om bevarande av journaler bör av i min motion 3177 angivna skäl på nytt underställas riksdagen och inte regeringen. Det är vi här som skall ta ställning till sådana saker. Jag villi alla lägen hävda att riksdagen är den första statsmakten och ansvarig för lagstiftningen. Jag yrkar följaktligen bifall till reservation 2. Beträffande 15 § har jag en allmän synpunkt på bemyndiganden. Jag anser från min erfarenhet här att riksdagen över huvud taget bör vänja sig av med att ge onödiga bemyndiganden till regeringen eller dess organ. Lagstiftningen är en trestegsraket, där riksdagen bara kontrollerar det första steget: propositionen och riksdagsbeslutet. Därefter kommer en förordning, och slutligen utfärdar myndigheterna ute i periferin verkställighetsföreskrifter, som vi inte får se och således vet vi inte i vilken utsträckning de skiljer sig från andemeningen i riksdagsbeslutet. Vi borde göra som man lär göra i Norge: se till att alla förordningar och verkställighetsföreskrifter, som utfärdas till följd av bemyndiganden, underställs stortinget för förnyad granskning. Först om vi tillämpar sådana regler kan vi fylla vår uppgift som en i sann mening lagstiftande församling med fullt ansvar gentemot medborgarna. Detta vill jag ha sagt här, även om det inte lönar sig att nu yrka bifall till min motion — så mycket mer som utskottet i alla fall har skrivit om formuleringen av denna paragraf på ett sätt som förefaller att begränsa regeringens handlingsfrihet.

Fru talman! Dess värre fick vi inte i anslutning till debatten i går möjlighet att gå in i replikskiften. Tiden var långt framskriden, och det var väl inte så mycket att göra åt det hela. Men det är beklämmande när det blir en uppdelning på det sätt som nu har skett. Socialdemokraternas förespråkare i näringsutskottet, Lars Andersson, sade bl.a. i sitt anförande om utländska banker, att de endast undantagsvis skall få tillstånd att förvärva aktier i företag. Då kan man fråga sig: Varför skall inte samma regler få gälla för utländska banker som etablerar sig i Sverige som för de svenska kreditinstituten? Redan nu beviljas faktiskt undantag för svenska banker genom att regeringen kan lämna tillstånd. Med stöd härav driver också svenska banker bl.a. finansbolag i form av dotterbolag. Vad vi från moderat håll eftersträvar, och vad reservationen går ut på, är helt enkelt att vi skall ha enhetliga regler. Vi tycker att det är ett rättvisekrav. Jag vill också säga några ord till Jörn Svensson, som jag för övrigt under en lång följd av år här i riksdagen haft nöjet att debattera med. Det är ingen tillfällighet, skulle jag tro, att Jörn Svensson går emot beslutet att möjliggöra för utländska banker att etablera sig i Sverige. Det ligger helt säkert i nivå med hans ideologi, som han för övrigt företräder på ett förnämligt sätt utifrån sina utgångspunkter. Om man däremot som jag — och många andra — är vän av marknadsekonomin, som innebär att alla företag, också utlandsägda, sorterar under svensk lag, då är utländska banketableringar i vårt land inget att oroa sig över. Jag vill gärna göra det konstaterandet.

Fru talman! Det låter ju så snyggt och vackert när man talar om att svenska och utländska företag skall behandlas lika här i Sverige. Men det är egentligen en alldeles ohållbar princip. Den är hållbar bara för de extrema nyliberalerna, som fullständigt struntar i om Sverige blir penetrerat av multinationella intressen. I verkligheten är det så att det har funnits en gammal etablerad tradition här i Sverige, både inom den nationella borgerligheten och inom arbetarrörelsen, som har haft blick för att det inte går att ha någon fullständig likabehandling. Det är politiskt ohållbart. Det var ingen tillfällighet att de gamla nationella borgerliga politikerna på 1890-talet var på det klara med att man måste förstatliga Lofotenbanan — eftersom den annars skulle hamna under engelska kapitalisters domvärjo. Det var ett nationellt intresse, och de hävdade detta nationella intresse från en strikt borgerlig tanke — och de var sannerligen inga motståndare till det som har kallats marknadsekonomi. På samma sätt kan det för vår tids ansvariga politiker och parlamentariker här i landet naturligtvis inte vara likgiltigt huruvida PK-banken har större eller mindre inflytande eller huruvida dess inflytande begränsas av Citibank på Manhattan. Visst är det ett nationellt intresse att se till att en jätte som Citibank — med alla de politiska kopplingar som den har i sitt handlande inte får för mycket att säga till om i det här landet. Det kan inte heller vara likgiltigt för oss huruvida det är ett multinationellt företag som Nestlé som kontrollerar stora delar av vår livsmedelsindustri eller om det är svenskägda och svenskbaserade företag. Det kan inte heller vara ointressant för någon — varken någon borgerlig politiker eller någon socialdemokratisk politiker — huruvida läkemedelsindustrin är styrd av en multinationell jätte som Ciba-Geigy eller om det finns ett hyggligt samhälleligt inslag i denna för folkhälsa och hälsovårdspolitik så avgörande och viktiga näringsgren. Jag tycker att man skall vara ärlig nog från alla håll att erkänna att det måste finnas — och alltid har funnits skäl för att det funnits — skillnader mellan stora utländska kapitalintressens behandling här i Sverige och svenskbaserade företags. Det är en fråga om nationell självständighet. Det är en fråga om att hävda en rimlig integritet för en nationell och självständig ekonomisk politik. Alternativet är den totala penetrationen av det svenska ekonomiska livet med ty åtföljande upphävande av den reella politiska suveräniteten över viktiga politikområden — och det är denna suveränitet som vi från vpk vill slå vakt om när vi säger att man på det område som det nu gäller lika väl som på en del andra områden inte skall ha samma regler för alla utan att man där måste hålla vissa multinationella intressen borta om den nationella självständigheten skall kunna hävdas.
Fru talman! Jörn Svensson vet mycket väl att vi lever i en internationell värld, och man kan fråga sig varför exempelvis en engelsk bank inte skall få etablera sig i Sverige när svenska banker nästan på löpande band får tillstånd att öppna kontor i London. Svenska banker tror inte att utländska banker skall lägga under sig någon större andel av kreditmarknaden. Man är inte alls så rädd för den konkurrensen som Jörn Svensson tycks tro. Det är i stället på det sättet, fru talman, att en ökad konkurrens inom banksektorn — som inom parentes är bland de mest genomreglerade sektorer vi har inom svenskt näringsliv — verkar stimulerande. I en marknadsekonomi fungerar det faktiskt på det sättet. Därför är det till stor nytta för Sverige att sådana här etableringar kommer till stånd, inte minst med hänsyn till vårt näringsliv.

Fru talman! Erik Hovhammar åberopar sig på svenska bankers åsikter och intressen. Det är kanske naturligt från hans utgångspunkter, som han företräder här i kammaren med stor talang — och det har han gjort under en följd av år. Men det är inte svenska bankers synpunkter som är de mest intressanta här utan om nationens flertal har ett intresse av att Sverige penetreras av olika multinationella finansgrupper och deras filialer. Det är med den ekonomiska politiken och dess förhållande till nationell självständighet i princip på samma sätt som när det gäller allianser och militärpolitik. De är båda beroende av varandra. Ett materiellt osjälvständigt land som har en ekonomisk satellitroll och inte förmår värja sig för penetration från internationella intressen i rimlig grad har också svårt att föra en neutralitetspolitik. Det är ett intressant perspektiv att diskutera moderaternas inställning till den svenska självständigheten i dag på det neutralitetspolitiska området och på det ekonomisk-politiska området. Ni har hela tiden ståndpunkter som innebär att den materiella basen för denna självständighet undermineras. Det är er sak att driva en sådan linje om ni vill; jag kan bara konstatera att denna står helt i motsättning till den gamla klassiska nationella högerpolitiken. Den hade en klar blick för dessa problem. Den tog faktiskt t.o.m. initiativ till lagstiftning på viktiga områden, exempelvis på det mineralpolitiska området, för att hävda vad som betraktades som nationella intressen. Man kan bara konstatera, att medan gårdagens höger hade blick för den nationella självständighetens betydelse i ett litet land, har dagens höger ingen sådan blick. Högern öppnar sig hämningslöst för multinationella intressens inflytande över svensk ekonomi och svensk politik.
Fru talman! Tiden står ju inte stilla. Det är visserligen intressant med den historiebeskrivning som Jörn Svensson nu helt kortfattat har gjort, men vi måste fungera i den värld som vi nu upplever. Där är det faktiskt så att de kontakter som vi har internationellt med banker och kreditinstitut, som också får etablera sig i Sverige, kommer att medföra möjligheter för ökad sysselsättning och bättre ekonomisk trygghet. Det måste väl, Jörn Svensson, vara till stor fördel också för folkets flertal. Det är inte fråga om någon ekonomisk underkastelse eller någon minskad självständighet, så uppfattar vi det absolut inte. Om Jörn Svensson talar med folk inom bankväsen och ekonomi i vårt land, finner han att man där inte, som jag nyss sade i mitt inlägg, är rädd för den här konkurrensen. Den verkar stimulerande och den bidrar, vill jag påstå, till möjligheter för bättre sysselsättning. Jag tror alltså att Jörn Svensson kan sova tryggt och lugnt om natten, även om de här bankinstituten kommer hit.
Fru talman! Tiden står inte stilla, säger Erik Hovhammar. Nej, faktum är ju att det multinationella trycket på Sverige har ökat — desto större anledning då att vara vaksam och inte ha en så aningslös utgångspunkt som Erik Hovhammar har.
Fru talman! Jag tänker inte upprepa mitt i och för sig på grund av gårdagens sena timme något knapphändiga anförande. Jag vill dock ge några kommentarer till Jörn Svensson och Erik Hovhammar. Först till Jörn Svensson. Jag skall villigt erkänna att jag delar Jörn Svenssons uppfattning om några av de skall vi kalla dem principer som han framförde i går kväll och i dag. Däremot tycker jag det är olyckligt när principer övergår till att bli doktriner, speciellt i en föränderlig värld. Vi kan inte komma ifrån att vi lever i en omvärld som vi är beroende av. Detta måste ibland innebära att vissa anpassningsåtgärder måste vidtas, speciellt om de som i detta fall gagnar svensk industri. Förslaget om utländska bankers etablering i Sverige skall just ses som en sådan åtgärd. Och, Jörn Svensson, det förslag som vi diskuterar innebär trots allt en marginell förändring av nuvarande regler, även om de — jag håller med om det — har viss pricipiell betydelse. Och framför allt: vi frånhänder oss ju inte suveräniteten över vår ekonomi genom att med samma regler som dem som gäller för de svenska bankerna släppa in de utländska bankerna. De utländska bankerna har alltså att rätta sig efter exakt samma lagar som de svenska. Det kan dock vara på sin plats att diskutera hela kapitalmarknadsstrukturen och de regler som gäller för den, möjligen i sådana makttermer som vpk använder i sin motion. Men det skall vi göra när kapitalmarknadskommittén har lämnat hela sitt slutbetänkande. Till det Erik Hovhammar sade skall jag bara göra en enda kommentar. Både i fråga om den omvända behovsprövningen, som man talar om i en reservation, i fråga om de utländska bankernas möjligheter att förvärva aktier och även i fråga om deras möjligheter att förvärva andelar i svenska banker hänvisar utskottsmajoriteten till kapitalmarknadskommitténs fortsatta arbete. Just dessa frågor skall kommittén på nytt behandla. Det förslag som vi behandlar i dag är ett förslag som kapitalmarknadskommittén har behandlat med förtur. Med det ställningstagandet finns det enligt min och utskottsmajoritetens mening ingen anledning att ytterligare diskutera just de frågorna.
Fru talman! Om det förhåller sig så som man hävdar från regeringssidan, att det här är en relativt liten åtgärd som man inte skall anlägga alltför dogmatiska synpunkter på, då hade det faktiskt varit mer logiskt att vänta till dess den kunde sättas in i ett helhetssammanhang, dvs. till dess kapitalmarknadskommittén hade lagt fram sitt betänkande och berört hela kapitalmarknadens struktur och problematik. Det hade varit mer logiskt än att bryta ut frågan och betrakta den som så oerhört angelägen. Det lilla dröjsmålet hade man väl kunnat kosta på sig. Jag kan hålla med regeringstalesmannen om att man inte skall ha en dogmatisk syn på små frågor och driva dem för hårt. Men man måste å andra sidan se saken i sitt sammanhang och inse att det här bara är en åtgärd på ett område som åtföljs och verkar parallellt med en mängd utvecklingstendenser på andra områden, av vilka jag har berört några i mina tidigare inlägg. Det är dock så, som filosofen Friedrich Hegel en gång konstaterade, att smärre kvantitativa förändringar till sist har en tendens att slå över i kvalitativa förändringar. Det är kanske inte önskvärt. Då måste man inför en bedömning av den väntade, kvalitativa förändringen faktiskt ha vissa principer utifrån vilka man tar ställning.
Fru talman! Lars Andersson hänvisade till kreditmarknadskommitténs fortsatta arbete. Vi får hoppas att det arbetet skall bli mer framgångsrikt än tidigare. Mycket i propositionen har ju ändrats till det bättre jämfört med vad kommittén har uttalat. Det nämnde jag för övrigt redan i gårdagens debatt. Utländska banker skall inte utsättas för en mer restriktiv behandling än svenska banker. Det är den linje som vi moderater företräder. Jag tror också att vi riskerar motåtgärder mot svenska banker i andra länder, om vi för en alltför hård politik när det gäller att ta emot utländska kreditinstitut. Jag tror att vi har mycket att vinna på att vara ganska generösa i fråga om nyetableringar här i Sverige. Då kan vi också förvänta oss att våra banker blir väl mottagna när de etablerar sig utomlands.
Fru talman! Låt mig upprepa vad jag sade tidigare. De utländska bankerna skall alltså etablera sig på i princip samma villkor som de svenska bankerna. Däremot står det angivet i propositionen — och då riktar jag mig till Jörn Svensson — att regeringen skall bevaka de utländska bankernas etablering speciellt noggrant. Man kommer i vissa avseenden att ha en mycket restriktiv hållning. Jag kan se det som en del i det resonemang som Jörn Svensson förde, om delarna och helheten, och det tycker jag räcker. Än en gång: samma regler för de utländska bankerna men en restriktivare hållning från regeringens sida.
Fru talman! Jag har vid upprepade tillfällen i debatten sagt att mycket av det som står i propositionen är bra, betydligt bättre än vad den kommitté som vi refererar till har åstadkommit. Men det hindrar inte att det finns en del punkter som vi tycker kan bli ännu bättre. Vad detta innebär behöver jag icke upprepa. Det finns klart och tydligt markerat i våra reservationer till detta betänkande.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 36 behandlas budgetpropositionens förslag om de anslag som faller inom näringsutskottets beredningsområde. Dessutom gör regeringen en anmälan angående teckning av aktier i PK-banken. De aktuella förslagen gäller anslag till vissa myndigheter, höjning av aktiekapitalet i Nordiska investeringsbanken samt förslag till kompensation för förluster i Vänerskogs konkurs. På alla dessa punkter tillstyrker ett enhälligt utskott regeringens förslag. När det gäller regeringens förslag beträffande statens prisoch kartellnämnd råder oenighet inom utskottet. Reservationer föreligger såväl från folkpartiet som från oss moderater. I reservation nr 1 anser vi att kostnaderna för SPK:s verksamhet bör kunna minskas väsentligt. Vi har i ett tidigare sammanhang aktualiserat frågor med denna innebörd, nämligen då näringsutskottet tidigare i år avgav ett yttrande till lagutskottet. Detta yttrande redovisas i lagutskottets betänkande nr 39. Vi förordar nämligen en sammanslagning av SPK med konsumentverket, förslagsvis benämnd statens prisoch konsumentnämnd. Detta ställningstagande innebär en uppföljning av den ståndpunkt som min kollega i moderata samlingspartiet Sten Svensson deklarerade i ett särskilt yttrande som fogats till varuprovningskommitténs betänkande Fakta för konsumenter . Dessa förslag beträffande konsumentverkets framtida organisation, som han förde fram i sitt särskilda yttrande, innebär att konsumentombudsmannens funktion brytes ut och att återstående del av konsumentverket renodlas till en servicefunktion som sedan inordnas i SPK:s organisation. I detta sammanhang bör konsumentverkets egen provningsverksamhet överflyttas till statens provningsanstalt, vilket sammanfaller med den uppfattning som provningsanstalten själv har redovisat i ett remissyttrande över departementspromemorian Översyn av konsumentverket m.m. avgivet den 17 juni 1981. De här åtgärderna leder således till att konsumentverket i sin nuvarande organisation avvecklas. Dessa förändringar, fru talman, framstår som ett naturligt inslag i en omdaning av konsumentpolitiken, inriktad på att denna skall fungera som ett medel att stärka marknadsekonomin och stimulera en fri konkurrens. De omfattande regleringar som nu kännetecknar statens verksamhet på konsumentområdet bör avvecklas. Information i prisfrågor skulle därefter, som rimligt är, bli den dominerande uppgiften för den av oss föreslagna nya inriktningen av SPK:s verksamhet. De av oss förordade åtgärderna, som skulle genomföras i samband med en omfattande avreglering på det område där konsumentverket och SPK i dag agerar, skulle uppenbarligen redan i sig medföra avsevärda besparingseffekter. Vi har därför i reservationen föreslagit att regeringen under kommande budgetår skall ta de initiativ som erfordras för att såväl på kort som på lång sikt begränsa medelsanvändningen för SPK:s del. Fru talman! Med åberopande av det anförda yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Det är främst folkpartiets syn på prisregleringsinstrumentet som ligger bakom vårt besparingskrav på SPK. När ett antal tillfälliga tjänster för priskontroll föreslogs bli permanenta i förra årets budgetproposition redovisade vi samma synpunkter. Folkpartiet anser att prisregleringar och långvariga prisstopp får negtiva effekter för samhällsekonomin. Priserna fyller i en marknadsekonomi enligt vår uppfattning en viktig funktion som informationssignal mellan konsument och producent. Vi har också i vår reservation, liksom under diskussionerna i utskottet, särskilt betonat att det är den här delen av SPK:s verksamhet som vi vill reducera. Det är inte utredningar om prisutvecklingen eller sammanställningar av t.ex. olika former av monopol som skall påverkas. Utskottets anmärkning att folkpartiet är det parti som särskilt verkar för att monopolen skall brytas är i och för sig alldeles riktig. Men det har ingenting med den här frågan att göra. Det är naturligtvis beklagligt att beslut i denna fråga, liksom i så många andra, kommer i ett så sent skede av riksdagsarbetet. Men om man följer utskottsmajoritetens sätt att resonera så skulle man ju i praktiken aldrig kunna ta några beslut om utgiftsminskningar! Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Jag kommer däremot inte att begära votering.

Fru talman! Att det pågår en allmän borgerlig kampanj mot verksamhet som bedrivs av såväl konsumentverket som SPK har väl ingen undgått att notera. Vanligen anförs den här kampanjen av moderaterna, men denna gång går också folkpartiet i främsta ledet. Vid något tillfälle har man även haft centerpartiet med sig; i dag ingår dock centerpartiet i den utskottsmajoritet som föreslår kammarens ledamöter att ansluta sig till regeringsförslaget att anslå ungefär 35,5 milj.kr. till SPK:s verksamhet för kommande budgetår. Förslaget ingår som en del i näringsutskottets betänkande nr 36, och detta är den enda punkt där oenighet råder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, och det innebär samtidigt avslag på de två reservationerna när det gäller anslaget till statens prisoch kartellnämnd. I sin motion föreslår folkpartiet en minskning av anslaget med 10 milj.kr. — alltså nära 30 96 av anslaget. I reservationen anför folkpartiet att detta är en väl avvägd reduktion. Folkpartiet föreslår reduktionen med hänvisning till att prisregleringslagen skall upphöra att gälla. Utskottsmajoriteten påpekar då att SPK inte har någon speciell organisation för prisreglering, utan vid de tillfällen då det införs en prisreglering administreras den av personal som annars sköter SPK:s ordinarie verksamhet. I motionen pläderar folkpartiet för att monopol skall motverkas. Och, fru talman, i en sådan verksamhet spelar SPK en viktig roll. Därutöver har riksdagen uttalat sig för att SPK skall göra en undersökning av prissättningen på olja och bensin, och det blir ju en ytterligare arbetsuppgift. Till betänkandet har alltså fogats två reservationer, en folkpartistisk reservation och en reservation från de moderata ledamöterna, som har valt att lämna en egen reservation. De har insett att eventuella besparingar i varje fall inte kan göras annat än på längre sikt. Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.
Fru talman! Sylvia Pettersson talar om kampanj mot SPK. Möjligen skulle det för vår del handla om en kampanj mot prisregleringar och prisstopp. Någon annan kampanj är det inte fråga om från folkpartiets sida. Det är en kampanj som vi gärna vill föra vidare. Jag tycker för övrigt att Sylvia Petterssons argument visar hur viktigt det är att besparingspolitiken förs långsiktigt och med framförhållning. Utskottsmajoritetens motivering till att säga nej till besparingar är egentligen bara att verkningarna inte kan bli så stora under kommande budgetår. Men det argumentet kan man ju upprepa nästa år och året därpå igen. Någon gång måste beslutet fattas. Enligt min uppfattning bör det tas så snart som möjligt.

Fru talman! Nej, Christer Eirefelt, det är inte bara det att besparingarna inte kan bli så stora det här året som ni har föreslagit. Det kan hända att det är så som ni skriver i reservationen, att administrering av prisregleringen tar en betydande del av SPK:s resurser. Det gör det troligen, men det är inte fråga om 30 96. Dessutom är det fråga om arbete av tillfällig natur. Personalen har vid sidan av detta andra arbetsuppgifter. Sedan kan man notera att det här kravet fördes fram av folkpartiet även förra året. Vid det tillfället trodde man sig om att kunna spara 500 000 kr. Den här gången föreslås en reduktion på 10 milj.kr.
Fru talman! Vid det tillfället gällde det några specifika tjänster, som skulle permanentas. Därav summan då. Jag tycker att det är viktigt att slutligen notera att i utskottsmajoritetens skrivning och Sylvia Petterssons argumentering nu inte finns några som helst sakargument. Det handlar bara om budgettekniska aspekter. Jag tycker att skall vi någon gång komma fram till beslut om besparingar, måste vi också fatta beslut och inte bara hänvisa till att besparingarna inte får full effekt under kommande budgetår.
Fru talman! Det är inte bara fråga om budgettekniska skäl. Jag sade i min förra replik att det inte finns någon särskild organisation inom SPK för dessa uppgifter. Vid de tillfällen vi har prisreglering sköts den av samma personal som vid andra tillfällen sysslar med de uppgifter SPK normalt sköter, nämligen att informera regeringen om prisbildning och prisutveckling, att sprida kännedom om rådande prisoch konkurrensförhållanden, att undersöka och analysera priskonkurrens och marknadsförhållanden. Det är alltså dessa arbetsuppgifter som i viss mån får läggas åt sidan, åtminstone tillfälligt, medan man sköter de uppgifter som måste utföras i samband med prisreglering.

Fru talman! I går diskuterades den nya livsmedelspolitiken. I dag har riksdagen att ta ställning till jordbrukets prisreglering, och även detta ärende är kontroversiellt. Vi kan nu se resultatet av de nya riktlinjer för jordbrukspolitiken som bestämdes i början av år 1984. Dessa riktlinjer har starkt bidragit till att någon överenskommelse om jordbrukspriserna inte har kunnat träffas. Regeringens proposition till riksdagen bygger nu i allt väsentligt på jordbruksnämndens förslag. Det är i sig en allvarlig påminnelse om att allt inte är som det borde vara när överläggningar strandar. Ännu allvarligare blir det naturligtvis när yrkesutövarna demonstrerar och visar sin rädsla i nutid och inför framtiden. De över 20 000 yrkesutövare som genomförde en kraftig manifestation här i Stockholm för en tid sedan och överlämnade en skrivelse till partiledarna gjorde det inte med glädje utan med det allvar som situationen kräver. Sedan den socialdemokratiska regeringens tillkomst har obalansen fortsatt, och livsmedelssubventionerna har minskat. Man kan inte påstå att regeringen och jordbruksministern levt som man lärde exempelvis 1982. Svante Lundkvist sade då i ett anförande i riksdagen: ”Som en följd av detta har vi fått minskad konsumtion och ett allt större gap mellan vad vi producerar och konsumerar. Jordbruket får inte avsättning för sina produkter och måste öka den förlustbringande exporten.” I samma debatt sade han: ”Inflationen och det höga ränteläget har vållat stora ekonomiska problem i första hand för de nyetablerade jordbrukarna. Ingen kan undgå att se att det hela gått snett.” Om detta var sanning 1982 så är det en ännu större sanning 1985. Man kan fråga sig varför regeringen inte har gjort någonting åt det som man tyckte var så gräsligt 1982. Sanningen är ju att det mesta har förvärrats under den nuvarande regeringens tid. Överskotten har ökat, och konsumtionen har ytterligare minskat under den socialdemokratiska regeringstiden. I dag redovisas en stor hushållsundersökning som visar att var tionde barnfamilj inte har skälig levnadsnivå. Mätperioden är då från 1982— dvs. det år då jordbruksministern och andra statsråd gav uttryck åt hur gräslig den borgerliga ekonomiska politiken var —t.o.m. 1984, och resultatet har alltså under den tiden försämrats på det här sättet. I detta läge, när barnfamiljerna har fått det sämre, höjer regeringen priset på konsumtionsmjölken med nära 2 öre för att betala en del av det Norrlandsstöd på 22 milj.kr. som riksdagen snart skall fatta beslut om. Man höjer prisnivån på fåroch lammkött med 1:80 per kilo genom att man tar bort det tidigare skattestödet för att med de pengarna göra en utredning på jordbruksområdet. Man frågar sig om det över huvud taget finns någon konsekvens i detta handlande. Inte heller i det betänkande som riksdagen nu har att behandla har majoriteten några lösningar på de dagsaktuella frågorna. Överläggningarna mellan parterna har strandat, och regeringen framlägger jordbruksnämndens förslag. Om detta är att säga att resultatet med stor sannolikhet inte skulle ha blivit strandade förhandlingar, om regeringen inte ändrat grunderna för avtalens konstruktion genom att nu införa fria förhandlingar, där jordbruket förvägras kostnadskompensation för de fördyrade insatsvarorna. Få näringar torde dessutom ha ett rationaliseringseller effektivitetsmål som de ständigt tvingas att betala för. Den rationaliseringsvinst som jordbruket antas göra leder naturligtvis i sig till produktionsformer, där man ständigt kräver ökade avkastningar när det gäller mängden mjölk per ko, hektarskördarnas storlek, osv. I sin tur leder detta till företeelser som att kor står på stall året runt, att grisar föds upp till normala slaktvikter på allt kortare tid och i allt trängre utrymmen, att höns står i burar för att vara effektiva, att broiler föds upp tätt sammanpackade och att djur kanske stressas till en produktion som överstiger vad som förut betraktats som naturligt. I centerpartiet har vi därför föreslagit att den avtalsperiod som det nu är fråga om skall begränsas fram till den 31 december, att nya överläggningar skall tas upp och att man då bör föra förhandlingarna så att jordbruket får ut den kompensation som det är berättigat till. I avvaktan på förhandlingsresultatet bör 100 milj.kr. föras över till jordbrukets prisregleringsmedel och användas för att sänka slaktdjursavgifterna på framför allt kött. Dessa 100 miljoner är pengar som enligt riksdagsbeslut skulle ha använts till försöksverksamhet, forskning och miljövårdsinsatser på jordbrukets område och som betalats in av jordbruket självt i form av en alldeles speciell handelsgödselavgift eller handelsgödselskatt. Eftersom regeringen inte har använt pengarna till det ändamål som riksdagen sagt, bör de nu finnas tillgängliga. När det gäller Norrlandsstödet beklagar jag den inställning som moderaterna och även folkpartiet i dag ger uttryck för. I det betänkande som behandlades i går av riksdagen blev rikdagens beslut att hela Norrlandsstödet skall betalas av budgetmedel, eftersom det är ett regionalpolitiskt stöd. När det i dag gäller de 22 miljonerna till Norrlandsstödet accepterar både moderater och folkpartister att pengarna tas inom jordbrukssektorns ram, vilket betyder att man för alla mjölkkonsumenter i landet fördyrar konsumentmjölken med ca 2 öre. Det sammanhänger naturligtvis med att moderaterna och folkpartiet yrkar att de kvarvarande livsmedelssubventionerna skall upphöra. Socialdemokraterna accepterar också en minskning av livsmedelssubventionerna genom att de nu tar de 22 miljonerna just från dessa medel. Det kan då konstateras att vi inom centerpartiet, trots den allmänt vänliga inställningen till jordbrukets utövare som samtliga partier säger sig ha, är ensamma om att föreslå omförhandlingar under hösten och att yrka att 100 milj.kr. skall föras över som ett engångsanslag med hänsyn till den besvärliga situation som jordbruket nu befinner sig i. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4,6, 7, 14, 17, 18, 19 och 20 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Den oro som bondekåren har gett uttryck för under vintern har naturligtvis gällt näringens framtid. Den har berott på osäkerhet inför det jordbrukspolitiska beslut som skulle fattas och inför dess sakliga innehåll. Oron har säkerligen också förstärkts, därför att något avtal om jordbrukspriserna inte har kunnat slutas. Således har parterna, jordbrukets företrädare och statens jordbruksnämnd, inte enats om det belopp som jordbruket skulle tillföras. Det är, fru talman, inte ens troligt att det beslut som riksdagen fattar om ett par timmar kommer att innebära någon avgörande lösning för jordbruket i denna del. Här finns en nära anknytning till gårdagens debatt och beslut då det gäller frågan om s .k. obundna förhandlingar skall vara ett bestående fenomen eller inte. Enligt vår mening hade en del av problemen och en av anledningarna till att det inte har slutits ett avtal sannolikt kunnat undanröjas, om jordbrukets kostnader i insatsvaror hade räknats upp enligt PM-index. Det hade känts tryggt för jordbruket. Det hade ingalunda inneburit någon lösning på problemen men ändå varit av betydelse. Det bud som statens jordbruksnämnd förelade parterna om 465 milj.kr. har framförts i propositionen, och till detta har riksdagen att ta ställning. Det har sedan länge varit kutym i riksdagen att parterna inte föreslås förändringar av detta belopp. De förhandlingar mellan parterna som för övrigt i själva verket är överläggningar skulle ju under sådana förhållanden bli tämligen meningslösa. Något annorlunda förhåller det sig de år, såsom i år, då någon uppgörelse inte har träffats. Denna kutym har likväl hittills, även vid dessa tillfällen, respekterats. Det är därför med en viss förvåning vi har iakttagit att centerpartiet i år har föreslagit en uppräkning av beloppet med 100 milj.kr. Ingen kan i dag riktigt säga vad detta uppbrott från den gamla principen kommer att innebära i framtiden. Även om det finns aldrig så goda skäl för en beloppsförändring, kan detta för jordbruket ha varit en dyrköpt vänlighet från ett riksdagsparti. Bara framtiden kan ge svar. För övrigt är det inte sannolikt att just 100 milj.kr., om man valt det beloppet från utgångspunkten att det gällt att göra en uppräkning, är exakt rätt valt. För vårt parti är det i detta sammanhang också märkligt att iaktta att man använder ett belopp som redan en gång anvisats av riksdagen. Det är knappast någon förmildrande omständighet att det är avgiftsmedel på handelsgödsel som på detta sätt återförs till jordbruket. Det ligger nära till hands att se det så, men vi var de facto överens partierna emellan om den anvisning som vi gjorde för ett år sedan beträffande dessa medel. Fru talman! Det är min förhoppning att detta avsteg från tidigare principer skall vara en engångsföreteelse. Regeringens ekonomiska politik har naturligtvis skapat stora problem också för lantbruket. Detta, i förening med den otillräckliga uppräkning som riksdagsbeslutet i dag innebär, gör att förhållandena efter den 1 januari 1986 kan bli nog så bekymmersamma. Regeringen har gjort en beräkning av jordbrukets priser efter den 1 januari 1986 och funnit att dessa skall räknas upp med 348 milj.kr. Det torde vara alldeles klart att denna preliminära beräkning av nyss nämnda skäl kommer att vara otillräcklig. Enbart den nyligen genomförda diskontohöjningen torde göra att beloppet ökar med uppemot 200 milj.kr. Vi betraktar det som självklart att jordbruket inför överläggningarna om sista halvårets ersättning skall ges full kompensation. Jag vill, oaktat vi inte använder uttrycket omförhandling, peka på att vi, såvitt jag förstår, inte har något särskilt annorlunda synsätt än det som andre vice talmannen Anders Dahlgren nyss för centerpartiets vidkommande gav uttryck för. I propositionen tas också upp moderata samlingspartiets förslag om minskning av livsmedelssubventionerna med 250 milj.kr. Vi har klargjort att livsmedelssubventionerna på sikt bör avvecklas. Vi har också tidigare gett besked om att en lämplig avvecklingstid bör vara tio år. Vi anser att man härigenom kan undvika att konsumenter och producenter drabbas av alltför negativa effekter av denna avveckling. Dessutom anser vi att vi genom att klargöra avvecklingstakten har gynnat dessa syften. När det gäller frågor av mera formell art behandlas i denna proposition medelsanvisning för det beslut som i går fattades i kammaren beträffande kostnaderna för spannmålsexport. Vi framför i vår reservation att statens andel skall vara 60 96 och vara budgetfinansierad. Det är samma ställningstagande som vi nu gör. Vi fattade likaså i går beslut om att såväl Norrlandsstödet som ersättningen för spannmålsöverskottet skall finansieras över budgeten. Principen härom ligger självfallet fast. Däremot har moderata samlingspartiet i fråga om uppräkning av Norrlandsstödet hamnat i den något märkliga situationen att vi tillsammans med centerpartiet, folkpartiet och vpk fått riksdagsmajoritet beträffande principen om budgetfinansiering. En annan partikonstellation, bestående av socialdemokrater och vpk, har, vilket vi också diskuterade i går, bestämt beloppsnivån. Detta innebär i praktiken att vi moderater kan komma att ställas inför en mycket märklig budgetsituation, nämligen att vi står för principen om budgetfinansiering när det gäller ett belopp som vi själva inte kan påverka.

Följaktligen har vi med hänsyn till den skiftande majoritet som förekommer i jordbruksutskottet ställt oss utanför i den här frågan, och vi har i konsekvens med detta inte haft någon invändning att göra mot regeringens förslag om finansiering. Jag vill gärna säga att detta är en reaktion från vår sida inför det kommande beslutet. Jag vill också säga att vi inte tror att den här ovanliga situationen skall uppträda ofta. Vår uppfattning att Norrlandsstödet skall uppräknas via budgetmedel gäller. Däremot är det vår förhoppning att vi skall ha större förutsättningar att påverka den budgetmässiga nivån och att vi skall ha inflytande över såväl beloppets storlek som över finansieringen. Denna situation har nu inte varit för handen. Fru talman! Det är flera punkter som borde beröras. De kommer att tas upp av andra moderata företrädare. Jag vill med detta yrka bifall till de reservationer som företrädare för moderata samlingspartiet har undertecknat.

Fru talman! Regeringens förslag om reglering av priser på jordbruksprodukter fr.o.m. den 1 juli 1986 accepteras varken av lantbrukarnas förhandlingsdelegation eller av konsumentdelegationen. Jordbruksnämnden har tvingats konstruera ett förslag som har utgångspunkter i regeringens uppställda mål beträffande löneökningarnas storlek och inflationsutvecklingen. Det kan starkt i frågasättas om det är riktigt att kalla detta för ”fria förhandlingar”. Folkpartiet har flera gånger tidigare kritiserat den nu gällande förhandlingsordningen med s.k. fria förhandlingar. Vi anser att den tidigare ordningen med utgångspunkt i dens.k. produktionsmedelsindex — PM-index — bör återinföras. Det är uppenbart att det nuvarande förhandlingssystemet lider av brister, vilket inte minst framgår av att parterna denna gång inte har kunnat enas. En utgångspunkt i PM-index skulle skapa betydligt bättre förutsättningar för att parterna skall kunna komma överens. Vi anser att kompensation för inträffade kostnadsökningar måste utgå. Regeringens och jordbruksnämndens förslag till kompensationsbelopp från den 1 januari 1986 har beräknats med utgångspunkt i en prisoch kostnadsprognos för tiden april-oktober 1985. Enligt vår uppfattning kommer denna prognos inte att hålla. T. o. m. april var inflationen i Sverige drygt 2 1/2 Yo, och när man därtill lägger effekten av räntehöjningen och de föreslagna skattehöjningarna blir resultatet att inflationen redan före halvårsskiftet kommer att klart överstiga de målsatta 3 26. Det återstår då hälften av kalenderåret 1985. Vi anser alltså att jordbruket måste få kompensation för den verkliga utvecklingen av PM-index under den berörda perioden. Vi tar upp detta i reservation 2, som jag yrkar bifall till. Jordbruksnämnden bör få möjlighet att använda medel för avvecklingsoch uppehållsersättning även för producenter inom köttoch fläskproduktion — en möjlighet som Lantbrukarnas riksförbund föreslagit och som återfinns i en moderat motion. Den har följts upp i reservation 3, som vi stöder från folkpartiets sida. Subventionen på fåroch lammkött har kopplats ihop med kostnader för insamling av skördestatistik. Vi menar att för insamling av denna statistik bör medel anvisas på vanligt sätt. Rationalisering av verksamheten bör givetvis också prövas. Jag yrkar bifall till reservation 6. Så till frågan om avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Alternativa produktionsformer inom jordbruket och trädgårdsnäringen är nödvändiga för att på lång sikt producera goda livsmedel och bevara markens produktivitet. Miljö och natur måste skyddas. Riksdagen beslöt därför att avgifter skulle tas ut på handelsgödsel och bekämpningsmedel och att medlen skulle användas till utökad forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Regeringen har ånyo uppskjutit sitt ställningstagande i fråga om hur dessa medel skall användas, enligt propositionen. Det är närmast upprörande att riksdagsbeslut kan förhalas på detta sätt. Vi kan inte acceptera detta utan anser att riksdagen redan nu bör ta ställning till hur en del av dessa medel skall användas. Vid Sveriges lantbruksuniversitet pågår forskning inom många områden avstor betydelse för alternativ odling och möjligheten att minska jordbrukets miljöpåverkan. Långt framskridna planer finns också på att utvidga verksamheten på dessa områden. Det saknas emellertid medel, framför allt för de forskartjänster som måste tillskapas. Vidare föreligger en risk för att universitetets mikrobiologiska institut måste minskas, vilket skulle kunna vara förödande för bl.a. sådan forskning som kan anvisa alternativ till dagens jordbruk. Dessutom bör medel kunna anvisas för direkt stöd till experimentverksamhet med alternativa odlingsmetoder liksom till inkörningskostnader vid sådana odlingsmetoder på olika brukningsenheter. Det här är förslag som vi gärna överlämnar till regeringen att ta emot och utnyttja. Vi tar upp detta i reservation 9, som jag yrkar bifall till. I reservation 11 tar vi från folkpartiet upp regeringens förslag att SIDA skall betala inhemskt avräkningspris för det vete som utgör Sveriges bidrag till dels 1980 års konvention om livsmedelshjälp, dels Internationella beredskapslagret av livsmedel för katastrofinsatser. Hittills har SIDA avräknat mot världsmarknadspriser. Från folkpartiet anser vi att det även i fortsättningen skall vara den principen som följs. I vår motion med anledning av regeringens budgetförslag i januari i år har vi föreslagit neddragning av anslaget till lantbruksnämnderna med 12 milj.kr. Vi hänvisar härvid till att lantbruksnämnderna torde få minskade arbetsuppgifter i ett läge då våra motionskrav om avveckling av investeringsförbud och om ändringar av jordförvärvslagen kan få genomslag. Vidare vill jag hänvisa till vad som tidigare sagts om utnyttjande av avgiftsmedel från handelsgödsel och bekämpningsmedel som läggs på hög. De skall enligt riksdagens beslut användas bl.a. i lantbruksnämndernas verksamhet med t.ex. rådgivning. Jag yrkar härmed bifall till reservation 12. I reservation 15 yrkar vi avslag på regeringens förslag om att Norrlandsstödet skall finansieras genom höjda livsmedelspriser. Riksdagen tog ju under gårdagen avstånd från en sådan princip. Norrlandsstödet skall i sin helhet finansieras med budgetmedel, säger vi i vår reservation nr 15. Vårt förslag om ett starkt ökat familjestöd har avslagits av riksdagen. Detsamma skulle delvis ha finansierats med viss neddragning av livsmedelssubventionerna. Inte heller det förslaget har alltså vunnit riksdagens stöd. Men vi har med summorna i vår reservation nr 15. Skördeskadeskyddet är ju en fråga som har varit uppe till behandling flera gånger. Vi understryker vikten av att frågan om skördeskadeskyddets framtida utformning snarast bringas till en lösning. Jag yrkar bifall till reservation 18. Frågan om djurens hälsooch sjukvård har varit föremål för riksdagsbehandling mot bakgrund av de ovissa följdverkningar som uttaget av s.k. djursjukvårdsavgift har fått och får. Folkpartiet ställer sig bakom den av regeringen aviserade höjningen av djursjukvårdsavgiften. Det är dock med stor tillfredsställelse vi noterar att utskottet i ett tillkännagivande till regeringen begär en översyn av systemet med djursjukvårdsavgifter. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till de reservationer som jag är med på, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I går hade vi en debatt om livsmedelspolitiken, som varade i sex timmar. Detta gör att jag avser att inte ta så lång tid i anspråk i dag. Jag kan i mycket hänvisa till den debatten. Jag vill först säga att när det gäller jordbruksnämndens förslag till prisregleringen på jordbruksprodukter så har vi inte ställt något yrkande. Här följer vi en praxis som vi haft sedan länge. Detta betyder självfallet inte att vi helt delar regeringens syn på frågan. Men som jag anfört i ett särskilt yttrande i jordbruksutskottets betänkande 1984/85:33 kommer vi att följa frågan om kompensationsmetod och även förhandlingsordning med uppmärksamhet framöver. I enlighet med vad som anmäldes i proposition 1984/85:166 om livsmedelspolitiken föreslås i nu aktuell proposition att samhällets ansvar för överskottsarealens kostnader skall finansieras inom jordbrukssektorns ram. Det beräknade beloppet, 160 milj.kr., är tänkt att tas ut i form av prishöjningar per den 1 januari 1986. Vi har från vårt parti redan förut avvisat en sådan finansiering. Den skulle ju innebära ytterligare prishöjningar med därtill påhängd matskatt. Vi har vid flera tidigare tillfällen, senast i går, hävdat att det ur fördelningspolitisk synpunkt är bättre att samhällets kostnader tas över budgeten. I betänkandet behandlas vårt partis yrkande om en rejäl ökning av matsubventionerna. Vi ser detta som ett första steg mot att avveckla den orättvisa matskatten. Det blir alltmer ohållbart med denna beskattning av maten. En allt starkare opinion kräver också att något nu görs. En helt färsk undersökning visar att hela 87 96 av svenska folket anser att en sänkning av matskatten är den mest angelägna skattesänkningen nu. Man kan ju undra om inte riksdagen är representativ för Sveriges folk, eftersom det endast är vpk som förordar en sänkt matmoms. Det är klart att det finns två vägar att gå, antingen att sänka momssatsen eller att öka matsubventionerna. Vi är beredda att diskutera bägge dessa åtgärder. Fru talman! fr.o.m. den 1 juli 1984 uttas särskilda avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Riksdagen har vidare gett regeringen till känna att de influtna medlen borde användas till utökade insatser i fråga om forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder. Vi tycker att det är klart otillfredsställande att en lösning av frågan om dessa medels användning åter skjuts på framtiden. Till nöds får vi dock acceptera detta, men då utgår vi också från att förslag kommer att läggas fram i början på nästa riksmöte. Jag har emellertid i en reservation pekat på ett par åtgärder som bör kunna finansieras av dessa medel. Anledningen till att vi nu för fram dessa förslag är att vi anser att de bör ingå i det underlag på vilket regeringen skall göra sina överväganden. Vi anser att rådgivning om alternativ odling bör finnas tillgänglig på alla lantbruksnämnder i landet. Vi vill också att en fond inrättas för att underlätta för intresserade jordbrukare att göra en omläggning av jordbruksdriften. Vi har också tillsammans med centern en reservation om djursjukvårdsavgifterna. Regeringen vill åter höja dessa avgifter, trots att riksdagen uttalat att ökad finansiering med avgifter kan medföra risk för att enskilda djurägare av kostnadsskäl drar sig för att tillkalla veterinär, även i fall där en sådan insats erfordras. Enligt samma uttalande kan också risk föreligga att en höjd avgift främjar en privatisering av veterinärväsendet, som på sikt kan bryta sönder den nuvarande statliga organisationen på området. Jordbruksministern gör här ett bedömande som jag tycker är något förvånande, när han säger att den nu föreslagna höjningen inte medför någon risk att organisationen skall brytas sönder. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om han är beredd att här utveckla sin syn på hur han kommit fram till den slutsatsen. Enligt min mening är det tvärtom. Det finns tecken som tyder på att även en mindre höjning av avgifterna kan få svåra följder. Från veterinärhåll har man gjort vissa undersökningar, som visar att trots att antalet sällskapsdjur inte har minskat har det ändå skett en minskning i antalet förrättningar. Man har också konstaterat att djurägare i ökad utsträckning besöker distriktsveterinärer under obekväm arbetstid. Av detta kan man dra vissa slutsatser. Jag tycker att man bör ta dessa tendenser på allvar, och då kan inte en höjd avgift vara den rätta åtgärden. Vi föreslog att man skulle överväga en annan finansiering av det belopp som fattas. Det borde vara möjligt att införa en omsättningsavgift inom trav och galopp. Nu har vi inte fått något gehör för dessa synpunkter i utskottet. Därför har vi reserverat oss för att budgetmedel skall tas i anspråk i stället för att man skall göra avgiftshöjningar. Vi får kanske anledning att återkomma till förslaget om den här omsättningsavgiften. Till sist vill jag beröra reservation nr 6 i betänkandet. Genom ett förbiseende har vi varken i vår motion eller i utskottet motsatt oss att pristillägget för fåroch lammkött halveras. Vi har de senaste dagarna fått samtal från många upprörda människor som sysslar med fåravel och fårskötsel. Vi har efter bästa förmåga gjort egna undersökningar och kommit fram till att skulle detta pristillägg sänkas med hälften, så skulle det kanske få ödesdigra följder. Både ur kostoch miljösynpunkt är fåroch lammproduktion värdefull. Bl.a. ingår det också i glesbygdsdelegationens ambitioner att främja just denna produktion i glesbygd. Vi kommer därför att rösta med reservation nr 6 i den kommande omröstningen. Jag utgår då också ifrån att det är en mänsklig rättighet även för en riksdagsledamot att i en utskottsbehandling göra ett sådant förbiseende som det här handlar om. Den eventuella kritik som jag här kan få väger enligt min mening ändå lättare än att man när situationen står helt klar medverkar till att det kan bli ett dråpslag mot fårnäringen. Det senare är självklart min egen bedömning.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

Fru talman! Regeringen framlägger i propositionen de förslag på prisregleringens område när det gäller socker och sockerbetor samt jordbruksprodukter i övrigt som statens jordbruksnämnd överlämnat till regeringen. För sockerbetor och socker gäller förslaget tvåårsperioden den 1 juli 1985 — den 30 juni 1987. Förslaget bygger på att driften vid samtliga nu existerande sockerbruk skall bibehållas samt att arealen skall minskas och uppgå till högst 51 300 hektar för åren 1985 och 1986. Kostnadskompensationen till betodlare och sockerbolag samt betodlarnas inkomstföljsamhet skall bestämmas en gång om året efter obundna överläggningar. När det gäller prisregleringen på övriga jordbruksprodukter har denna gång någon överenskommelse mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och jordbruksnämndens konsumentdelegation inte kunnat nås. I enlighet med gällande ordning har då statens jordbruksnämnd att framlägga ett eget förslag till regeringen. Så har skett vid tidigare tillfällen då parterna inte kunnat enas. Så sker också denna gång. Regeringen har i propositionen i detalj följt jordbruksnämndens förslag. Det innebär förslag om att jordbruket från den 1 juli i år tillförs 465 miljoner samt från den 1 januari 1986 ytterligare ett preliminärt belopp på 348 miljoner. Det har i debatten från jordbrukarhåll hävdats att jordbruksnämndens förslag icke ger kompensation för de kostnadsökningar jordbruket haft. Så är det inte. Jordbruket får kompensation för höjda produktionsmedelskostnader fullt ut, med undantag för den del av lantarbetarlönernas höjning som ligger över 5 9o. Jordbruket ges vidare en inkomstökning med 5 96, vilket är detsamma som gäller för svensk arbetsmarknad i övrigt. Jordbruksnämndens förslag ligger inom ramen för det 3-procentiga inflationsmål som regeringen har ställt upp. När parterna 1981 inte kunde enas, överlämnade jordbruksnämnden på samma sätt ett förslag till regeringen. Den dåvarande borgerliga regeringen följde i sin proposition helt och fullt jordbruksnämndens förslag. Riksdagens olika partier anslöt sig då till det i propositionen redovisade förslaget. Det var ganska självklart att göra så, därför att en statlig myndighet har att söka göra sådana bedömningar att dess förslag står över olika parters intressen. Så har jordbruksnämnden gjort också denna gång. Det hade därför varit naturligt med en fullständig uppslutning från riksdagens olika partier också denna gång. Men centerpartiet kunde inte hålla tassarna i styr. I strävan att vinna opportunistiska poäng avvek centerpartiet från den eniga linjen och framlade ett eget bud. Man föreslår nu att 100 milj.kr. skall tillföras jordbruket utöver jordbruksnämndens förslag. Fru talman! Det är beklagligt att centerpartiet valde att vandra den opportunistiska vägen. Än mer intressant är det att se hur centerpartiet vill finansiera detta tillskott på 100 milj.kr. Partiet vill nämligen använda de 100 milj.kr. som man räknar med att miljöavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel inbringar. Det intressanta är emellertid att centerpartiet därmed intar tre olika ståndpunkter i fråga om miljöavgiften. För det första vill man avskaffa avgiften. För det andra vill man använda de pengar som den avskaffade avgiften inbringar till bl.a. rådgivning och forskning på jordbruksområdet. För det tredje vill man använda den avskaffade och den en gång redan använda avgiften till att finansiera det nämnda tillskottet på 100 milj.kr. till jordbruket. Mer luft i potten är svårt att finna. Centerpartiet tycks tro att miljöavgiften är någon sorts galten Särimner, som dels kan slaktas och ätas upp, dels ständigt på nytt tas i bruk. Så mycket värt är centerns opportunistiska överbud. Det är glädjande att samtliga övriga partier tar avstånd från centerns uppträdande i denna fråga. Anders Dahlgren och hans partikamrater borde denna gång ha handlat på samma sätt som de begärde att riksdagens partier skulle handla när Anders Dahlgren och hans parti år 1981 var i samma situation som den socialdemokratiska regeringen nu har varit i. Fru talman! Riksdagen tog i går ställning för att staten under en femårsperiod skall svara för 40 96 av kostnaderna för spannmålsöverskottet vid beräknad normalskörd. I den proposition som vi i dag har att ta ställning till redovisar regeringen sitt förslag till finansiering av dessa för första budgetåret beräknade 160 miljonerna. Regeringen följer därvid livsmedelskommitténs kompromissförslag, som innebär att beloppet skall totalfinansieras inom jordbrukssektorns ram. De borgerliga partierna och vänsterpartiet kommunisterna har inte anslutit sig till regeringsförslaget. De talar allmänt om att budgetmedel skall användas för finansiering. Men därmed är också enigheten slut. Moderata samlingspartiet vill skapa detta budgetmässiga utrymme genom att dra ner livsmedelssubventionerna med 250 miljoner, alternativt sälja ut domänverkets skogar. Vänsterpartiet kommunisterna vill ta fram dessa medel genom en höjd kapitalbeskattning. Folkpartiet vill avveckla livsmedelssubventionerna helt på tre år med 1 miljard kronor första året. Vidare har man talat om att man vill höja den s.k. förmalningsavgiften. Centerpartiet har sin vana troget inte redovisat något finansieringsförslag. Det är alltså största tänkbara splittring mellan de olika oppositionspartierna när det gäller finansieringsfrågan. Därmed är det egentligen majoritet för regeringens förslag i denna fråga, ett förslag som går ut på att de 160 miljonerna skall finansieras inom prisregleringens ram genom höjda priser. Det är endast genom det propositionsförfarande som råder i riksdagen som man inte kan få det riktiga ställningstagandet till stånd, nämligen att ställa de olika borgerliga förslagen mot regeringens förslag. Nu flätas oppositionspartierna samman. Och då uppkommer en något märklig situation — i varje fall förmodar jag det — för t.ex. vänsterpartiet kommunisterna, som ansluter sig till förslag som på finansieringssidan innebär en neddragning och på sikt avveckling av mjölksubventionerna. För moderata samlingspartiet inträffar det något märkliga att man flätas samman med vpk:s krav på en höjd beskattning av kapitalet. Det är onekligen, fru talman, ganska intressanta perspektiv som på det sättet kommer i dagen. Och jag tycker att flera av de deltagande partierna borde darra något på manschetten när frågan om finansieringen diskuteras. På grund av den, som jag sade, något märkliga propositionsordningen tvingas vi från socialdemokratiskt håll till en reservation i denna fråga, och jag vill yrka bifall till reservation 5 som är fogad till utskottsbetänkandet. Låt mig sedan kort kommentera några av de övriga förslag som redovisas i propositionen. När det gäller de intäkter som handelsgödselavgiften ger avser regeringen att återkomma till riksdagen med redovisning av medlens användning sedan skogsoch jordbrukets forskningsråd lämnat det forskningsprogram i fråga om alternativa odlingsformer som man har regeringens uppdrag att ta fram. Finansieringen av Norrlandsstödet sker genom budgetmedel inom jordbruksprisregleringen. Det är alltså fråga om budgetmedel, även om varken Anders Dahlgren eller Börje Stensson vill låtsas om detta. I fråga om skördeskadeskyddet har diskussioner förts mellan företrädare för jordbrukare och regering. Överläggningarna har ännu inte lett till önskat resultat, och därför föreläggs nu inget förslag för riksdagen. För att bekosta erforderlig statistik har det föreslagits i propositionen att 8 miljoner skulle tas av medel utanför fördelningsplanen, vilket innebär att pristillägget på fåroch lammkött minskas med motsvarande belopp. Vpk har nu uppenbarligen ändrat ståndpunkt i denna fråga — på basis av upprörda samtal. Men jag vill bara understryka: Prisstödet för fåroch lammkött är de enda köttsubventio ner som finns kvar. Att minskningen av detta pristillägg — som John Andersson formulerade det — skulle kunna bli ett dråpslag mot näringen tror jag, milt uttryckt, är en överdrift. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 36 med undantag för moment 8 samt avslag på de till betänkandet fogade reservationerna, utom reservation 5 som jag tidigare yrkat bifall till.

Fru talman! Jag måste säga att Ulf Lönnqvists argumentation för att ta bort de 8 miljonerna av subventionerna för fåroch lammkött är märklig. Man skulle göra detta, eftersom det är det enda område när det gäller kött där det över huvud taget finns några subventioner. Därför skulle de alltså minskas ytterligare. Det är inte någon särskilt stark motivering. Ulf Lönnqvist säger att centern vill använda de 100 milj.kr. som har influtit från handelsgödselavgiften två gånger. Han sade att pengarna ju redan är använda. Det var intressant. Det betyder att regeringen har använt dessa pengar till någonting annat än vad riksdagen har bestämt. Jag tror att riksdagens ledamöter — i varje fall majoriteten av dem — som har beslutat hur användningen skulle ske är mycket intresserade av att få veta vad regeringen har använt pengarna till. Av propositionen har jag förstått att jordbruksministern senare skall redovisa hur dessa pengar skall användas i ett forskningsprogram. Men nu säger Ulf Lönnqvist att dessa medel redan är använda. Jag väntar med spänning på Ulf Lönnqvists svar. Det är självfallet så att det uppstår situationer då regeringar inte alltid kan bifalla alla de krav som ställs. Men skillnaden mellan de förhandlingar som strandade 1981 och de som strandade i år 1985 är ju avsevärd, Ulf Lönnqvist. Först och främst skall Ulf Lönnqvist komma ihåg, att vid det förra tillfället stod bakom jordbruksnämndens framställning till regeringen en av LRF:s två ledamöter i styrelsen. Den här gången stod ingen av LRF:s ledamöter bakom förslagen. Vid det förra tillfället fick jordbruket i huvudsak kompensation enligt reglerna, enligt PM-index och med hänsyn till inkomstföljsamheten. Men därutöver begärde jordbruket ca 500 milj.kr., varav 300 milj.kr. skulle ses som en direkt inkomstförstärkning och resten avse inkomstföljsamhet utöver rationaliseringsvinsten. Det var där förhandlingarna strandade. Men detta var ju någonting helt annat än vad det nu gäller. I dag har jordbruket inte fått kompensation för höjda lantarbetarlöner med 70 milj.kr., inte kompensation med hänsyn till inkomstföljsamheten med 46 milj.kr., inte kostnadskompensation när det gäller industrin med 84 milj.kr. Sammantaget skiljer det på 301 milj.kr., och det är i huvudsak fråga om sådant som är fördyrande för jordbrukets produktion. Detta är skillnaden mellan situationen 1985 och situationen 1981.
Fru talman! Låt mig i all stillsamhet göra ett par kommentarer till anförandet av Ulf Lönnqvist. Jag finner det litet underligt att man gör ett nummer av de 8 milj.kr. som regeringen finner lämpligt hämta från stödet till fårköttsproduktionen och placera på finansiering av skördeskadeskyddet. Det har väl varit angeläget för regeringen att hitta dessa pengar någonstans, och då har man tyckt att stödet till fårköttsproduktionen kunde vara försumbart. Men vi har inte kunnat se något samband här. Samtidigt har vi gärna velat trycka på hos regeringen och tala om, att detta är faktiskt femte eller möjligen sjätte året som vi väntar på ett förslag från regeringskansliet om en ny ordning för skördeskadeskyddet. Det har vi alltså funnit anledning att framhålla i det här sammanhanget. I ett avsnitt av anförandet raljerade Ulf Lönnqvist kraftigt över de olika konstellationer som uppstått. Vi kan väl vara överens om att dessa konstellationer inte är önskvärda och inte så trevliga. Men konstellationerna är ju en frukt av att det möjligen föreligger socialdemokratisk majoritet men att landet har en minoritetsregering i så måtto att ni socialdemokrater måste lita till stöd från något håll för era förslag. Detta visar hur bräcklig den socialdemokratiska politiken i grunden är. När kommunisterna viker från er sida, blir det borgerliga förslag som vinner, och detta kan ju skapa irritation. Jag har själv i mitt anförande givit uttryck för att vi kommit i en märklig finansieringssituation på grund av att ni utnyttjat kommunisternas vilja att höja beloppen, medan de icke vill vara med på er finansieringsmetod. Det har skapat en underlig situation, och för den skull är det väl lyckligast att vi får en annan regering — en majoritetsregering, en borgerlig regering. Då behöver ni inte utsättas för detta elände i fortsättningen.

Fru talman! Ulf Lönnqvist säger att jordbruksnämndens förslag har helt följts av regeringen i propositionen. Man kan, med lika stor sanningshalt, säga att jordbruksnämndens förslag helt och hållet följer regeringens verklighetsfrämmande målsättningar när det gäller inflationen. Det är nämligen så att jordbruksnämndens förslag har sin utgångspunkt i en prisoch kostnadsprognos för tiden april-oktober 1985 — en prognos som vi från vår sida menar inte kan vara med verkligheten överensstämmande ens i dagsläget, och ännu mindre längre fram under året. Beträffande finansieringen av spannmålsöverskottet, så skall det från vår utgångspunkt sett vara så att medel tas upp i budgeten för varje år, undan för undan. Den av oss föreslagna förändringen av livsmedelssubventionerna, som Ulf Lönnqvist talade om, innebär ju att dessa subventioner i sin helhet skall hjälpa till att finansiera ett bättre barnstöd, ett bättre familjestöd. Pengarna skall alltså i full utsträckning återgå till barnfamiljerna.
Fru talman! Ulf Lönnqvist sade att vpk har ändrat ståndpunkt när det gäller fåroch lammkött. Det är helt riktigt. Det försökte jag också tala om. Det var självklart att göra detta inte minst enligt många som har hört av sig. Är det många människor som tar kontakt och tycker att det kan bli problematiskt, måste man försöka göra de efterforskningar och undersökningar som är möjliga på så kort tid för att själv bilda sig en uppfattning. Vi drog den slutsatsen att detta, om det nu inte blir ett dråpslag, kanske kommer att innebära så stora besvär att näringen åsamkas stora problem. Som Ulf Lönnqvist mycket riktigt säger finns det en riksdagsmajoritet för att samhällets kostnader för överproduktionen skall tas över budgeten. Men det finns ingen enighet då det gäller finansieringsformen. Det är inte riktigt, som Ulf Lönnqvist säger, att vpk skulle ha anslutit sig till förslag som bl.a. innebär att mjölksubventionerna minskas. Det är här på samma sätt som då det gäller finansieringssättet, nämligen att det måste finnas en riksdagsmajoritet för att fatta ett beslut om detta. Jag utgår från att socialdemokraterna inte är beredda att t.ex. ställa upp tillsammans med folkpartiet och minska mjölksubventionerna. Jag får beklaga att vi inom arbetarrörelsen inte har kunnat komma överens om en finansiering av dessa kostnader. Vi har framställt flera förslag därvidlag. Vi har naturligtvis föreslagit kapitalbeskattning. Jag beklagar att regeringen inte har varit intresserad av att ta de pengar som behövs genom kapitalbeskattning. Där tror jag, Ulf Lönnqvist, att vi har en hel del outnyttjade resurser att ta till när det gäller att finansiera olika åtgärder som vi anser bör genomföras.
Fru talman! Jag skall läsa ett litet citat ur riksdagsprotokollet från fredagen den 5 juni 1981. Den nuvarande andre vice talmannen Anders Dahlgren sade så här: ”Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att ett enigt jordbruksutskott står bakom det förslag angående jordbruksprisregleringen som har lagts fram i regeringens proposition. Det skulle ha kunnat ge upphov till svåra motsättningar, om företrädare för olika intressen hade drivit sina ståndpunkter också här i riksdagen.

Det hade varit välgörande om det också nu hade varit så, att man inte sökt driva olika partsintressen här i riksdagen. Jag noterar att Anders Dahlgren sade att den stora skillnaden mellan förslaget nu och förslaget då var att en representant för LRF i jordbruksnämnden då stod bakom nämndens förslag. Det gör man inte nu. Men, Anders Dahlgren, det är väl inte partsintressena som skall få råda i Sveriges riksdag? Skillnaden var avsevärd, sade Anders Dahlgren, också ur en annan synvinkel. Ja, då skilde det 400 milj.kr. mellan jordbruksnämndens bud och jordbrukarnas önskemål. Nu är skillnaden 300 milj.kr. Anders Dahlgren sade vidare i sitt inlägg att de obundna överläggningarna bar skulden för att man inte kunde enas. Jag vill bara stillsamt erinra om att man vid de två tidigare tillfällen då priserna fastställts sedan de obundna överläggningarna började tillämpas har nått uppgörelse. 1981, då Anders Dahlgren hade ansvaret för fögderiet i departementet, nåddes alltså ingen uppgörelse, men då var det ju det av Anders Dahlgren hyllade systemet för överläggningar som användes — så det kanske inte är i formerna för överläggningarna som den stora skillnaden finns. Den kan möjligen ligga i synsättet hos dem som skall företräda skilda intressen. Sedan skall jag gärna befria Anders Dahlgren från spänningen. Jag berörde inte med ett ord huruvida regeringen hade för avsikt att förelägga riksdagen någon redovisning om användningen av handelsgödselavgiften. Jag sade bara att centerpartiet uppenbarligen vill använda pengarna på flera olika sätt — ni vill dels avveckla avgiften, dels använda pengarna till rådgivning, dels använda dem till att kompensera jordbrukarna.
Fru talman! Det var bra att pengarna fanns kvar, för då kan vi ju använda dem i dag till att tillfälligt förstärka den ekonomi som behöver förstärkas hos jordbrukarna i avvaktan på att förhandlingarna kommer i gång. Det var en väsentlig skillnad, Ulf Lönnqvist, i förhållandena 1981 och 1985 —- exakt den skillnad som jag redogjorde för i min förra replik. Vid det tidigare tillfället hade jordbrukarna fått den kompensation som man skulle ha efter PM-index och uppnått den inkomstföljsamhet som man också skulle ha. Det är inte att referera till en part när man säger att en av representanterna stod bakom nämndens förslag. Det visar bara att det inom den partsammansatta delen fanns olika uppfattningar om budet och om den strandning av förhandlingarna som då hade skett. Jag tror att även Ulf Lönnqvist, när han får fundera över det här, skall se att det inte är så märkligt att vi den här gången inte kunde ställa upp för det bud som regeringen har lagt fram, eftersom regeringens ekonomiska politik har avsevärt försämrat situationen för jordbruket under de senaste åren. Detta framgår inte minst av den undersökning som har publicerats i dag, som visar att konsumenterna och barnfamiljerna har fått det så pass mycket sämre att var tionde barnfamilj i dag inte uppnår en skälig levnadsnivå. Då är det ju inte underligt att det är svårt att sälja jordbruksprodukter. Jag tycker att Ulf Lönnqvist, med det sociala ansvar han visar när han så ofta säger att det är risk för att den sociala uppbyggnaden skall raseras, borde fundera ett ögonblick över vart regeringens ekonomiska politik har lett.
Fru talman! Visst finns de pengar som flyter in från handelsgödselavgiften till disposition. Men för centerpartiet är de uppenbarligen inte disponibla. Centerpartiet vill ju a) avveckla avgiften — gör man det finns ju inga pengar — b) använda pengarna bl.a. till rådgivning på jordbrukets område. Och använder man dem till det finns de ju inte heller kvar, Anders Dahlgren. Då kan man inte heller med någorlunda bibehållen trovärdighet föreslå ytterligare ett användningsområde. — Det var det. Anders Dahlgren tar upp skillnaden mellan 1981 och nu och säger: Då fick jordbruket kompensation för höjda produktionsmedelskostnader. Jag vill säga: Jordbruket har fått kompensation för höjda produktionsmedelskostnader också denna gång — med undantag för lantarbetarlöner över 5 90, vilket jag nämnde i mitt anförande. Anders Dahlgren sade vidare: Då fick jordbruket inkomstföljsamhet. Jag vill säga: Jordbruket har denna gång fått samma inkomstföljsamhet som övriga grupper på den svenska arbetsmarknaden, dvs. de 5 procenten. Där finns det alltså ingen skillnad, och det är vad vi har försökt förklara. Jag kan bara dra den enkla slutsatsen att det är opportunism som ligger bakom centerns handlande på denna punkt. Beträffande Anders Dahlgrens syn på den svenska ekonomin kan jag bara erinra om att ekonomin efter den socialdemokratiska regeringens tillträde har förbättrats avsevärt på område efter område, jämfört med det läge som fanns när Anders Dahlgren och den regering som han ingick i lämnade över fögderiet. Jag kan med ett varmt instämmande i det Arne Andersson i Ljung sade i sitt slutinlägg säga: Vi skall, Arne Andersson, göra allt som står i vår makt för att se till att det blir en majoritetsregering efter höstens val — en socialdemokratisk majoritetsregering.

Fru talman! Regeringen har än en gång visat att man inte har för avsikt att följa riksdagens beslut om användning av avgift på handelsgödseloch bekämpningsmedel. I den prisregleringsproposition som nu föreligger har man funnit ett svepskäl i uppdraget till skogsoch jordbrukets forskningsråd att redovisa ett program för forskning om bl.a. alternativa produktionsformer inom jordbruket. Effekten av regeringens förhalningsteknik skulle bli att medlen kommer till användning först budgetåret 1986/87. Det finns därför anledning för riksdagen att nu ta ett sådant initiativ att avsikten med det beslut som riksdagen fattade redan för ett år sedan kan förverkligas under det. budgetår som vi har framför oss, 1985/86. Beslutet skulle gälla från den 1 juli förra året. Vad som då beslöts var att dessa medel skulle användas till forskning, rådgivning och miljöförbättrande åtgärder.

I oktober ställdes det en fråga här i kammaren, och då svarade jordbruksministern att det pågår en beredning i kanslihuset och att en redovisning kommer att lämnas till riksdagen.

Detta gäller naturligtvis även forskningen som arbetar med att förbättra miljön, framför allt arbetsmiljön när det gäller bekämpningsmedel. Man har många områden när det gäller rådgivning på växtodlingsområdet — lantbruksnämnder, hushållningssällskap, m.fl. I vår reservation framför vi uppfattningen att dessa medel delvis skall kunna användas som bidrag till gödselvårdsanläggningar. I de undersökningar som har genomförts under senare år av naturvårdsverket, lantbruksuniversiteten, m.fl., har det entydigt framkommit att miljöolägenheter vid användning av gödselmedel framför allt uppkommer vid olämplig stallgödselhantering. Ett verkningsfullt sätt att minska dessa olägenheter är att förbättra gödselvårdsanläggningarna vid animalieföretagen. Utökade krav på sådana anläggningar har nyligen införts av naturvårdsverket. De nya kraven innebär naturligtvis en stark ekonomisk belastning för främst de mindre animalieföretag som inte utnyttjar de bidragsmöjligheter som fanns i mitten av 1970-talet. Enligt de löften som regeringen nu har ställt i utsikt skall man göra prioriteringar mellan olika åtgärder på området. Nu har dessa pengar flutit in, och vi moderater anser, och ansåg redan vid beslutet i maj förra året, att man inte skall ha den här skatten på bekämpningsmedel och inte heller på handelsgödselmedel. Därför är det nu glädjande att höra av Ulf Lönnqvist att dessa medel finns kvar. Vi finner det nämligen mycket egendomligt att man inte bättre och snabbare har kunnat redovisa detta. John Andersson har förhoppningen att detta snart skall ske. Han tror att man redan i höst skall ha fått en redovisning för hur man skall använda dessa medel. Jag är mycket skeptisk mot det, och jag tror inte att vi har dessa pengar synliga inom det närmaste halvåret.

Fru talman! Det är min förhoppning att det inte skall gå på samma sätt med detta ärende som med trygghetspaketet för skogsbrukare, som blev en visa i jordbruksutskottet under mer än ett år. Jag hoppas att vi finner en lösning å det snaraste.

Fru talman! Under gårdagens debatt om jordbrukspolitiken talade jordbruksministern om samförstånd. För jordbrukarna, som arbetar under prispress och delvis under nedläggningshot, ter sig detta tal obegripligt. I den jordbrukspolitiska debatten blir jordbrukarna förebrådda för att de producerar för mycket, för att de varit alltför effektiva. Vi skall då komma ihåg att effektivitetsökningen, eller produktivitetsökningen, i jordbruket har varit större än i någon annan näringsgren under de senaste åren. Om jordbruket hade ökat produktiviteten i samma takt som industrin under den senaste tioårsperioden, då skulle vi inte ha haft något överskott. En fråga man kan ställa till bl.a. socialdemokraterna och regeringen är om jordbrukarna i ett sådant fall skulle ha fått nöja sig med ännu lägre inkomster än i dag. Jag har anledning att tro att inte ens socialdemokraterna skulle ha varit för en sådan situation. Men om vi inte haft något överskott, vad hade då egentligen sparats? Man hade möjligen kunnat spara litet kapitalkostnader, men i varje fall inte något arbete. Med detta synsätt, som jag anser vara det enda rimliga, är överskottet av livsmedel ett nationalekonomiskt tillskott, som jordbrukarna genom stort engagemang och hårt arbete har skapat och som de borde få ett tack för och inte bara förebråelser. Regeringens proposition om prisregleringen på livsmedel är ett belägg för regeringens negativa hållning till jordbruket och visar inte på någon reell vilja till samförstånd. I utgångspunkterna för jordbruksnämndens förslag, som låg till grund för propositionen, var målet högst 3 90 inflation och högst 5 960 lönehöjning för 1985. Vi har ingenting att invända mot detta mål, om det hade kunnat förverkligas. Men mycket har förändrats under de senaste månaderna. Både lönetaket och inflationstaket har brutits igenom. Man skall inte förvåna sig över att jordbrukarna i dag känner en stor oro. Den ekonomiska utvecklingen under senare år och den nyligen genomförda kraftiga räntehöjningen är väsentliga orsaker till detta. Jordbrukare är faktiskt inte bara vanliga företagare. I jordbrukarrollen ligger också att vara förvaltare av svenskt land. Ovissheten om huruvida man i denna roll skall kunna ha kvar förmågan att bevara kulturlandskapet och att upprätthålla den odlade jorden som en av framtidens viktigaste resursbaser känns för många väldigt svår. Därtill kommer en ökande oro för den egna ekonomin och för familjens ekonomi. Denna oroskänsla har vuxit sig allt starkare i hela jordbrukarkåren och resulterade, som vi vet och som ofta har nämnts i debatten under dessa två dagar, i en historisk manifestation där cirka en tiondel av jordbrukarbefolkningen i hela landet tågade till riksdagshuset för att överlämna ett upprop till riksdagspartierna. De förutsättningar som ställdes upp när prisöverläggningarna startade gäller alltså inte längre. Det kunde motivera nya överläggningar på grundval av aktuella förutsättningar, men av tidsskäl är detta omöjligt. Vårt förslag om att tillskjuta 100 milj.kr. skall ses som en provisorisk lösning, som en extraordinär åtgärd i en extraordinär situation. I det sammanhanget vill jag anknyta till det resonemang som Ulf Lönnqvist förde. Man kan ställa sig frågan om han menar att det enkla faktum att vi föreslår att gödselmedelsavgiften skall avskaffas gör att vi är fråntagna rätten att ha åsikter om hur de avgiftsmedel som finns skall användas. Där finns ju i dag ett belopp som är större än det som enligt vårt förslag skall överföras. Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag skall också kommentera ett par andra reservationer som jag tycker är väldigt viktiga. En av dem gäller regeringens förslag om att minska subventionerna på lammkött, vilket måste avvisas. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 6. Det gäller också en relativt liten men intressant fråga, om linodling. Vi har iden frågan en reservation till förmån för utredning. Jag ser den som en del i den diskussion som förs och som behöver föras om vidgade produktionsuppgifter för jordbruket, och jag yrkar bifall till reservationen 20. Fru talman! Den dominerande posten i det anslag som vi strax skall besluta om är livsmedelssubventionerna. Därför vill jag ta upp litet om dem också. Vi har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande i den frågan. Den höga inflationen i kombination med höjd moms har medfört att momsintäkterna har stigit starkt under senare år. I ett samhälle med en stor offentlig sektor går en stor del av penningflödet genom denna offentliga sektor. Skatteoch avgiftssystemet får då en mycket stor styrande effekt. Under senare år har förts en livlig debatt om hur man skall begränsa offentliga sektorn och även om hur man skall kunna begränsa skatteuttaget. I detta sammanhang är det naturligtvis så att olika politiska grupperingar har olika uppfattningar. Moderata samlingspartiet har drivit dessa frågor hårdast. Moderaterna och folkpartiet framför också synpunkten att matsubventionerna skall avvecklas. Samtidigt vill moderaterna avveckla marginalskatterna. I detta finns sambandsoch motsatsförhållanden. Samband finns så till vida att sänkta skatter på höga inkomster innebär minskade intäkter för samhället och detta måste balanseras med minskade utgifter för samhället. Motsatsförhållande finns så till vida att sänkta skatter på höga inkomster gynnar människor med höga inkomster, medan minskning av matsubventionerna drabbar framför allt barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare. Från centerpartiets sida anser vi det angeläget att konstruera ett system där mer av matskatten, i synnerhet nya påslag, återförs, så att skatten på sikt blir en mindre del av den totala matkostnaden. Frågan om differentierad mervärdeskatt är ju ganska nyligen utredd, och utredningen föredrar livsmedelssubventioner framför en differentierad moms. Kritiken av och debatten om den höga marginalbeskattningen har lett till att det funnits en stark opinion för att minska denna beskattning. Både centerpartiet och socialdemokraterna har ställt upp på detta till viss del. I dag har vi emellertid kraftigt reducerat den fördelningspolitiska profilen i vårt skattesystem. Den höga skatten på mat och minskade matsubventioner innebär att denna fördelningsprofil undan för undan ytterligare försvagas. I denna fråga har vi inget yrkande, men jag vill från vårt partis sida ändå ha sagt att om samhällets nettoskatteuttag på livsmedel ytterligare tenderar att öka, och det inte är möjligt att politiskt genomföra en återbetalning av matskatten, måste frågan om en differentiering av momsen aktualiseras. Detta är måhända förknippat med en del tekniska problem. Men eftersom många andra länder sedan många år tillämpar sådana system, väger de tekniska argumenten inte särskilt tungt. Fru talman! Jag yrkar även bifall till samtliga andra reservationer som är undertecknade av centerpartister.

Fru talman! Jag skulle med några ord vilja lyfta fram och påvisa minknäringens och pälsdjursnäringens betydelse för Sverige. Minkuppfödningen som näring kom till Sverige 1928 och minken kom för första gången till Listerlandet i Blekinge, Sölvesborgs kommun, 1933. Det var tre minkhonor och en minkhanne som introducerades i det området. Detta har tills i dag utvecklats till 500 000— alltså en halv miljon — djur och ett produktionsvärde årligen på ca 100 milj.kr. Som en logisk följd fick Sölvesborgs kommun landets första gymnasiala utbildning inom minknäringen; pälsdjursteknik och pälsdjursnäring. Den här utbildningen startades läsåret 1983/84 efter tillstyrkan av skolöverstyrelsen. Den teoretiska delen av utbildningen är förlagd till gymnasieskolan i Sölvesborg, Furulundsskolan. Den praktiska delen av utbildningen har varit förlagd till olika minkfarmar i området. Det har under den period som gått sedan utbildningen startade visat sig att det inte varit praktiskt möjligt att göra utbildningen så bra som det är angeläget att få den. Därför har Sölvesborgs kommunfullmäktige fattat beslut om att bygga en särskild utbildningsoch utvecklingsfarm, som skall svara för service för och utveckling av näringen, inte bara i Sölvesborgsområdet utan givetvis för hela landet och kanske även för utlandet. För att den här verksamheten skall kunna fungera på ett riktigt sätt och efter de intentioner man har med den fordras det att det knyts en veterinär till verksamheten och att det inrättas en konsulenttjänst vid denna utvecklingsfarm. Ett annat syfte med denna farm är att den skall vara en s.k. mönsterfarm, där man kan visa upp hur en farm skall fungera vad det gäller drift, skötsel, uppbyggnad och liknande, något som förhoppningsvis skall föranleda intresserade att studera verksamheten. Minknäringen i Sverige omsätter årligen 350 milj.kr. Av dessa 350 miljoner omsätts 25 2 på Listerlandet. En av anledningarna till att koncentrationen till Listerlandet blivit så stor är förmodligen tillgången till råvara för foder, som i första hand är fiskavfall och till viss del slakteriavfall. Trots att det går att tillgodose det stora antalet farmar på Listerlandet finns det fortfarande foderråvaror över, så att Sverige kan exportera sådana motsvarande 1 miljon skinn. Denna export sker framför allt till Finland. Med vissa insatser skulle dessa råvaror kunna användas i Sverige för produktion av minkskinn och på så sätt ge landet bättre inkomster. Jag vill göra en liten jämförelse beträffande det antal skinn som produceras ide olika nordiska länderna. På ett år producerar Sverige 1,9 miljoner skinn, Finland 4,5 miljoner och Danmark 6 miljoner. Lyssnaren förstår säkerligen att det finns möjligheter att utveckla denna näring på samma sätt i Sverige som skett i dessa båda nordiska grannländer. Det finns, åtminstone teoretiskt, möjligheter till en fördubbling av verksamheten. Näringen har också sysselsättningseffekt. I Sverige sysselsätts direkt eller indirekt totalt ca 4 000 personer i minknäringen. Räknat i antalet sysselsatta sker 46 90 av världens skinnproduktion i Norden. Sveriges andel av den totala produktionen är 6 96. Under den allmänna motionstiden i år väckte jag en motion, nr 2162, vari jag hemställde att en konsulenttjänst skulle knytas till denna verksamhet i Sölvesborg. Utskottet har behandlat denna fråga på ett, som jag bedömer det, mycket välvilligt sätt. Jag tolkar utskottets hemställan i stort sett som en tillstyrkan, åtminstone i sakfrågan. Jag utgår vidare från att lantbruksstyrelsen, som nämns i sammanhanget, läser betänkandet. Därmed torde vägen vara öppen, och frågan skulle inom en inte alltför avlägsen tid vara löst. Möjligheterna skulle öka att utveckla denna för landet så viktiga näring.

Fru talman! Jag skall här ta upp resterande reservationer som moderata samlingspartiet står bakom. Men låt mig först såsom en kommentar till vad Karl Erik Olsson tidigare sade om moderata samlingspartiets ställningstagande beträffande avskaffande av mjölksubventionerna medge att man naturligtvis kan kritisera det. Men man måste sätta in det i sammanhang med moderata samlingspartiets ekonomiska politik och det stöd som vi vill ge till barnfamiljerna. För såväl jordbruksnäringen som barnfamiljerna borde det moderata förslaget vara avsevärt bättre. Låt mig så övergå till det betänkande som vi nu behandlar. I reservation 3 tas upp frågan om möjligheten att använda medel för låginkomstsatsning m.m. för en avvecklingsersättning även till kött-, fläskoch smågrisproducenter. Sådan avvecklingsersättning har sedan något år utgått till mjölkproducenter som upphört med sin produktion. Resultatet härav har varit positivt. Jordbruksnämnden har i sin hemställan till regeringen föreslagit att möjlighet ges att ”införa avvecklingseller uppehållsersättning även för producenter inom köttoch fläsk/smågrisproduktionen”. Vi reservanter har svårt att förstå den negativa inställning som kommer till uttryck i utskottsmajoritetens skrivning. Jag tolkar det dock så att den nuvarande regeringen inte kommer att motsätta sig konkreta förslag från jordbruksnämnden till den avvecklingsersättning som vi nu diskuterar. Det hade emellertid varit bättre att redan nu ha fått ett klart ställningstagande från hela utskottet. Alla åtgärder som kan medverka till en bättre balans inom animalieproduktionen bör vidtagas. Jag yrkar bifall till reservation 3. Fru talman! Jag vill också yrka bifall till reservation 4. Vi kan inte finna några skäl till att anslå 5 milj.kr. av regleringsmedel för att dämpa priserna på importpotatis. Förslaget har inte stöd i någon överenskommelse. Detsamma är förhållandet vad gäller ändrade regler för buffertzoner. När det gäller reservation 6 har vi moderater anslutit oss till oförändrade subventioner på fåroch lammkött. Att använda minskade subventioner på detta område till kostnader för skördestatistik, vilket regeringen föreslår, finner vi inte riktigt. Jag yrkar bifall till reservation 6. I reservation 17 fullföljs vår uppfattning om kostnaderna för administra tion av skördeskadeskyddet. Jag yrkar bifall till reservation 17, vari föreslås att riksdagen anvisar ett förslagsanslag på 24 956 000 kr. En lösning av problemet med skördeskadeskyddet har den nuvarande regeringen inte lyckats åstadkomma. Detta är djupt otillfredsställande. Flera brister i det nuvarande systemet gör att en snabb lösning är angelägen. Vissa grödor har sålunda inget skördeskadeskydd. Likaså har problemen för den fältmässiga trädgårdsodlingen inte beaktats. Utskottsmajoriteten framhåller att man har inhämtat att långtgående överläggningar har förts i frågan mellan företrädare för staten och jordbruksnäringen. Det sägs att diskussionerna fortsätter med sikte på att slutligt förslag i ämnet så snart som möjligt skall kunna framläggas. Med anledning härav vill majoriteten inte göra någon särskild framställning i ämnet. I reservation 18 vill vi reservanter från de tre borgerliga partierna stödja de krav som framförts i ett par motioner, varav en moderat. I den moderata motionen understryks att nuvarande situation är ohållbar. Inga nya medel tillskjuts. Både utbetalningarna vid skördeskador och administrationskostnaderna har finansierats av den under årens lopp uppbyggda skördeskadefonden. Ett förslag måste skyndsamt föreläggas riksdagen. Jag yrkar bifall till reservation 18. Jag vill också yrka bifall till reservation 20. Men frågan om stödet till linodling har måhända större intresse från kultursynpunkt än från ren jordbrukspolitisk synpunkt. I den moderata kommittémotionen tar vi upp frågan om en översyn av distriktsveterinärorganisationen. Utskottet hemställer nu att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet har anfört bl.a. med anledning av den moderata motionen. Det är tillfredsställande att utskottet nu finner det lämpligt att undersöka vilka slutsatser som kan dras av erfarenheterna från den hittillsvarande tillämpningen av systemet med avgiftsfinansiering. När det gäller denna fråga yrkar jag bifall till mom. 31 b i utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 20 och samtidigt som röstförklaring meddela att folkpartiets ledamöter kommer att rösta för den reservationen som folkpartiet på grund av den korta handläggningstiden i utskottet inte kom med på. Frågan om linodlingen ligger egentligen utanför regleringsfrågorna. Det är en fråga som i högre grad är inriktad på kulturhistoria och hembygdsvård än på reglering av priset på jordbruksprodukter. Lin har ju odlats i vårt land i minst 2000 år. Den aktiva hemslöjdsrörelsen engagerar allt fler människor. Det kan konstateras att nämnden för hemslöjdsfrågor inte har tillräckliga resurser för att göra den utredning som erfordras om inhemsk odling och beredning av lin i industriell skala. Det är därför rimligt att regeringen får ansvaret för att denna utredning kommer till utförande. Man skall, fru talman, inte underskatta den betydelse de frågor har som hör samman med vårt kulturarv och också har samband med turismen. Hemslöjdsprodukterna är viktiga komplement för sysselsättningen, inte minst i glesbygder där det är brist på andra arbetstillfällen. Fru talman! Det sägs att när den vackra vävnad som pryder plenisalen skulle utföras fattades det lin. Man fick vidta insamlingsåtgärder över hela landet. Jag vill, fru talman, då slutligen säga: Vem kan tänka sig ett levande konsthantverk utan lin?

Fru talman! På det att ingen månde tro att jag, som har varit motionär eller medmotionär i fråga om linet under en lång följd av år, skulle ha ändrat uppfattning och visar det genom att tiga vill jag här säga några ord. I reservation 20 möter vi en gammal bekant, som vid det här laget närmast antagit följetongskaraktär. Under en lång följd av år har utskottet haft att behandla frågan om stöd till linodlingen. Varje gång har motionen fått en mycket positiv skrivning. Hade resultatet i praktiken motsvarat alla vänliga ord, hade vi nu nått fram till det lyckliga slutet på följetongen. Men tyvärr är det ju så att enbart ord inte räcker till — handling måste också till. Nämnden för hemslöjdsfrågor, som ligger närmast till hands att utreda frågan om inhemsk produktion och vidarebearbetning av lin, är ett litet organ i vårt samhälle och kan inte verkställa en sådan här utredning inom ramen för sin ordinarie budget. Utskottets positiva inställning står emellertid kvar. Jag hoppas att också kammaren måtte tillägna sig den positiva inställningen och yrkar därför bifall till reservation 20.